Fru talman! Angelica Lundberg har frågat mig hur jag tänker agera för att motverka att barn påverkas negativt, till exempel genom hemlöshet, på grund av vårdnadshavares skuldsättning. Regeringen ser mycket allvarligt på att antalet barn som berördes av en vräkning ökade under 2021 och följer därför utvecklingen noga. Den absoluta merparten av vräkningarna av barnfamiljer - 87 procent - berodde på hyresskulder. Det är framför allt ensamstående föräldrar och familjer med långvariga ekonomiska problem som drabbas. Under en följd av år har antalet barn som berörs av vräkning minskat, men sedan 2018 ser vi dessvärre en ökning. Kronofogdemyndigheten anför att en sannolik förklaring till ökningen är att hyresvärdar avvaktat med vräkningar under 2020 på grund av pandemin, för att i stället ansöka om vräkning 2021. Att bli vräkt medför allvarliga konsekvenser, för enskilda, för närstående och för samhället och inte minst för de barn som drabbas. Målsättningen måste vara att barn inte ska vräkas. Regeringen gav därför i februari i år Kronofogdemyndigheten i uppdrag att verka för att ett avhysningsförebyggande samarbete etableras med socialtjänst och hyresvärdar i samtliga kommuner. Arbetet ska särskilt inriktas mot att förebygga avhysningar som berör barn. Regeringen har även gett länsstyrelserna i uppdrag att stötta kommunerna i deras arbete med att förebygga och motverka vräkningar. Regeringen har under många år vidtagit åtgärder för att stärka hushåll med svag ekonomi och för att motverka överskuldsättning och hemlöshet. Senast i vårändringsbudgeten föreslog regeringen att bostadsbidraget höjs tillfälligt för barnfamiljer för att särskilt skydda hushåll med svag ekonomi mot kraftiga prisuppgångar. Regeringen har även vidtagit andra åtgärder mot dessa prisökningar, såsom sänkt skatt på drivmedel och bensin. Bland andra insatser under senare år kan nämnas höjt barnbidrag och underhållsstöd samt även tillfälliga ekonomiska förstärkningar med anledning av pandemin. Regeringen arbetar också långsiktigt för att underlätta för de ekonomiskt svaga barnfamiljerna. I januari 2022 överlämnade Utredningen om bostadsbidrag och underhållsstöd - minskad skuldsättning och ökad träffsäkerhet sitt slutbetänkande. Betänkandet är nu ute på remiss till den 30 juni, och regeringen ser fram emot att ta emot synpunkter på förslaget. En rad åtgärder har genomförts för att i övrigt vända utvecklingen och hjälpa människor som befinner sig i en ekonomiskt utsatt situation. Det handlar bland annat om ränte och kostnadstak för högkostnadskrediter, krav på att marknadsföringen av alla krediter ska vara måttfull, att kreditköp inte får vara det första eller ett förvalt alternativ vid köp på nätet och en ny skuldsaneringslag som gjort det lättare att ansöka om och få skuldsanering. I november 2021 beslutade regeringen också om att ge en särskild utredare ett uppdrag om att motverka riskfylld kreditgivning och överskuldsättning. Utredaren ska bland annat titta på möjligheten att införa ett centralt skuldregister. Uppdraget ska redovisas i maj 2023. Mer specifikt vad gäller hemlöshet har Socialstyrelsen på regeringens uppdrag analyserat och kommit med åtgärdsförslag för att förebygga och motverka hemlöshet inom socialtjänstens ansvar och område. Regeringen avser att ta fram en nationell hemlöshetsstrategi för perioden 2022-2026 och beräknar att avsätta 40 miljoner per år under strategiperioden.

Fru talman! Omkring 162 000 barn lever i dag i överskuldsatta hushåll i Sverige. Det här är barn som inte själva bär ansvar för sin situation men som ändå drabbas mycket negativt. Antalet vräkningar av barnfamiljer har ökat och är det största sedan 2011. Under första halvan av 2021 blev 273 barn av med sitt hem när båda eller någon av barnets föräldrar blev vräkta. Pandemin och de ekonomiska problem som följde av den har naturligtvis inte förbättrat situationen. Regeringen driver en politik som har fått el och bränslekostnaderna att stiga kraftigt, vilket har skapat en dominoeffekt på övriga delar av samhället. Och det är inte bara kaffe och tomater som har blivit dyrare. Allt som produceras med hjälp av el och som levereras med hjälp av bränsle har stigit i pris. Det är alltså en mycket stor del av det som vanliga svenskar köper som har blivit dyrare. Så länge regeringens el och bränslekostnader fortsätter att driva på inflationen, som nu är på den högsta nivån sedan 90talet, kommer fler och fler få det svårt att få vardagen att gå ihop. Det här drabbar inte minst barnen. När vi nu har den här situationen i landet då duger det inte att komma med halvdana förslag som inte har någon åtgärdseffekt eller att vänta på nästa EU-direktiv. Vi kan inte heller utfärda direktiv till myndigheterna som tar fler år innan de ska slutbehandlas. Vi behöver agera här och nu. Sverigedemokraterna vill förekomma problemen och motverka skuldsättning innan den sker så att inte fler barn blir drabbade av den otrygghet som hemlöshet innebär. Vi har därför lagt fram ett kraftfullt åtgärdsprogram mot överskuldsättning med 20 punkter på riksdagens bord. Socialdemokraterna har röstat nej till samtliga av dessa punkter. Förslagen handlar bland annat om förbättrad kreditprövning för att endast de som har möjlighet att betala tillbaka ett lån ska få låna, skärpta regler för högkostnadskrediter, sänkta räntor på de allra dyraste lånen, mer utbildning och bättre kommunalt stöd. Det här gör vi därför att överskuldsättningen är ett allvarligt, stort och växande problem. Men vi gör det också för att inte fler barn ska drabbas när föräldrar har stora skulder. Vi behöver stoppa den negativa spiralen. Om man själv har problem med att hantera sin ekonomi, konsumerar över sin betalningsförmåga och har svårt att hushålla med pengar är det svårare för barnen i de familjerna att lära sig sund ekonomisk hushållning. Men inget av dessa förslag tycker Socialdemokraterna är bra, eftersom man har röstat nej till dem. Min fråga är därför om Max Elger tänker agera för att inte fler barn ska fara illa, och vad han tänker göra konkret här och nu.
Fru talman! Jag redogjorde i mitt inledande anförande för saker som vi gör här och nu. Vi har gett Kronofogdemyndigheten ett uppdrag att jobba med avhysningsförebyggande insatser. Vi har gett länsstyrelserna i uppdrag att bistå kommunerna för att förebygga och motverka vräkningar. Vi föreslår också i vårändringsbudgeten ett tillfälligt höjt bostadsbidrag för att ekonomiskt utsatta barnfamiljer ska klara de svåra tider vi lever i. Angelica Lundberg redogör väl för de prisökningar vi ser i Sverige. Hon hänför det till regeringens insatser. Det är nog att tillmäta regeringen lite för stor betydelse. Vi ser exakt samma utveckling i alla länder i hela Europa. Vi ser det i USA. Det finns naturligtvis en förklaring till detta. Det är den konflikt vi nu upplever i vårt närområde där el, gas och oljepriser har stuckit iväg till följd av Rysslands invasion av Ukraina. Jag noterade inom parantes sagt att Angelica Lundbergs partiledare inte kunde uttala sig helt entydigt om det veckan dessförinnan, då han inte kunde välja mellan Putin och Biden. Men det är måhända en bisak i sammanhanget. Vi är helt eniga om att vi inte ska se vräkningar av barn. Därför har vi vidtagit viktiga åtgärder. Vi har också lagt fram förslag som skulle bidra direkt till att barnfamiljer kunde finansiera sitt boende. I höstens budget föreslog vi att vi skulle öka investeringsstödet till kostnadseffektiva och billiga hyresrätter. Där valde Sverigedemokraterna att gå emot det förslaget när de genomförde sin budget med moderater och kristdemokrater. Jag noterar att Sverigedemokraterna själva ibland talar om att höja bostadsbidraget. Men när de väl förhandlar med Moderaterna försvinner de förslagen. Det är ett känt manér. Det gäller också insatser för konsumentvägledning, som vi tidigare har diskuterat. Just nu har regeringen lagt fram ett förslag om höjt bostadsbidrag för barnfamiljer. Jag har ännu inte hört Sverigedemokraterna kommentera det. Det är lite upp till bevis den här gången om Sverigedemokraterna kommer att ställa sig bakom regeringens förslag om höjt bostadsbidrag till utsatta barnfamiljer. Jag väntar med spänning på att få se Sverigedemokraternas förslag och ett eventuellt gemensamt förslag från Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna i det avseendet. Sammanfattningsvis gör regeringen en väldig mängd saker här och nu och kommer med progressiva förslag för att motverka de problem vi uppfattar. Vi har ofta sett att Sverigedemokraterna har gått emot sådana fördelningsförslag. Det gällde inte minst förslaget om att sänka skatten för ekonomiskt utsatta, funktionsnedsatta och långtidssjuka som vi lade fram i höstas och som Sverigedemokraterna valde att inte genomföra. Avslutningsvis, Angelica Lundberg, kan du upplysa mig: Kommer ni att ställa er bakom vårt förslag om att höja bostadsbidraget för utsatta barnfamiljer som just nu ligger på riksdagens bord och där Sverigedemokraterna är satta att förhålla sig alldeles strax?
Fru talman! Låt oss titta lite grann på det som regeringen anför att den har gjort för att underlätta situationen för barn i överskuldsatta hushåll. I februari 2022 skrev man in i regleringsbrevet att Kronofogdemyndigheten ska verka för avhysningsförebyggande samarbete. Det är väl jättebra. Sedan pratar man väldigt mycket om de bidrag som man vill införa. Det är symtomatiskt för regeringens politik. Man fortsätter att hålla skatter och kostnader på höga nivåer så att vanligt folk inte har råd, och sedan kompenserar man det genom att betala ut bidrag. Huruvida Sverigedemokraterna kommer att ställa sig bakom ett höjt bostadsbidrag eller barnbidrag är i det här läget något vi får avvakta tills budgeten är framlagd och se. Men faktum är att vi har att förhålla oss till den situation som den här regeringen har skapat. Faktum är, fru talman, att den regering som Max Elger representerar har haft makten i snart åtta år. Det är ganska lång tid. Under den tiden har alltså antalet barn som vräks ökat. Elpriserna har gått upp. Bränslepriserna är på helt galet höga nivåer. Inflationen är den högsta på 30 år. Otryggheten breder ut sig i vårt land. Skjutningar, gängvåld, kravaller och upplopp är sådant som vi har fått bli vana vid. Skuldberget ökar, och människor får det allt svårare i sin vardag. Utan att raljera, fru talman, kan jag faktiskt inte komma på ett enda område där den här regeringen har lyckats. Sverigedemokraterna har lagt fram många förslag som på riktigt skulle kunna göra skillnad. När det gäller överskuldsättning och barns situation i skuldsatta hushåll vill vi bland annat stärka unga personers kunskap om privatekonomi. Vi vill stärka och utveckla konsumentvägledningen på bästa sätt så att alla medborgare, oavsett var i landet de bor, ges möjlighet till lokal konsumentvägledning. Vi vill utreda hur ett komplett skuldregister kan införas så att den som ska bevilja en kredit kan få överblick över konsumentens hela ekonomi. Vi vill förbättra och utöka kreditprövningen. Vi vill att krediter som huvudsakligen avser kreditköp, alltså köp kopplade till en vara eller tjänst, ska omfattas av lagen om högkostnadskrediter. Samma sak gäller köp där betalning omvandlas från faktura till delbetalning - vi vill att de också ska omfattas av reglerna om högkostnadskrediter. Vi vill begränsa antalet högkostnadskrediter och ytterligare skärpa regleringen kring marknadsföring av krediter. Vi har också föreslagit åtgärder för att öka byggandet av lägenheter som folk har råd att bo i. Att investeringsstödet skulle ge fler hyresrätter stämmer inte; det är konstaterat. Samtidigt vill vi sänka bränslepriset och priset på el - på riktigt och inte som regeringen, som ger med den ena handen och tar med den andra. Detta, fru talman, är bara ett axplock av alla de åtgärder som vi har föreslagit och som Socialdemokraterna sagt nej till. Att den absoluta majoriteten av de familjer som vräks har hyresskulder och att pandemin är en stor anledning är säkert jag och statsrådet överens om. Men den här situationen kunde rimligtvis förutspås. Varför agerade inte regeringen tidigare? Såg man det inte komma?
Fru talman! Jag fick några frågor som jag har att förhålla mig till, men vi kan väl börja med ledamoten Lundbergs inledande ord om att de åtgärder som regeringen vidtar är jättebra. Där är vi helt överens, och det är glädjande. Ledamoten Lundberg hade dessutom svårt att hitta någonting som är bra här i tillvaron. Jag kan göra några smärre observationer till hennes hjälp. Sysselsättningen i Sverige är just nu den högsta vi upplevt sedan början av 90-talet. Det är inte så tokigt. Det är bra när folk har jobb och kan försörja sig. Arbetslösheten sjunker, och ekonomin växer. Det skulle jag säga är inte oväsentliga observanda när man försöker utvärdera hur situationen egentligen är i landet. Med detta sagt: Ledamoten Lundberg nämner flera förslag på skuldsättningsområdet. Det är just dessa förslag vi utreder nu - förslag om ett centralt skuldsättningsregister som möjliggör en bättre kreditprövning, om måttfullhet i marknadsföring, om att sänka räntetaket på högkostnadskrediter etcetera. Då har vi den omständigheten att vi inte bara kan lägga fram förslag hur som helst, utan de måste utredas och genomlysas på ett adekvat sätt. Det är det arbete som pågår, så även i den delen förefaller vi vara helt överens. Där vi inte är överens är när man går till botten med problem såsom att det saknas billiga hyresrätter. Där föreslog regeringen att vi skulle öka investeringsstödet till hyresrätter, som ju har gett upphov till en mycket stor mängd hyresrätter. Detta motsatte sig Sverigedemokraterna, varpå det naturligtvis kommer att bli färre hyresrätter som vanligt folk kan finansiera. Det kan jag bara beklaga. Jag noterar vidare att Sverigedemokraterna motsätter sig andra insatser för att hjälpa ekonomiskt utsatta, inte minst långtidssjuka och funktionsnedsatta, med en särskild skatt som i dagligt tal brukar kallas funkisskatten. Jag ser med spänning fram emot Sverigedemokraternas budgetförslag, och jag ser med lika mycket spänning fram emot att ta del av vad som eventuellt emanerar ur en diskussion med Moderaterna. Vi har ju vid det här laget lärt oss att Sverigedemokraterna må tala om sympatiska förslag, men när det kommer till kritan finns det inga resurser där. Min fråga till ledamoten Lundberg kvarstår: I denna utsatta situation för barnfamiljer, som illustreras av ledamoten Lundberg på ett alldeles förträffligt sätt, har vi alltså ett förslag på riksdagens bord som är att höja bostadsbidragen för dessa barnfamiljer. Min fråga är helt enkelt varför Sverigedemokraterna inte bara ställer sig bakom det. Det är ju ett gott förslag för att avhjälpa vräkningar och hemlöshet för barn.
Fru talman! Tack, statsrådet, för svaret! Nu är det ju så här: Saker och ting blir inte mer sanna, lögner blir inte mer sanna, ju mer man upprepar dem. Det här med funkisskatt har vi avhandlat ganska många gånger tidigare. Det finns inget sådant begrepp, och det är inget Sverigedemokraterna har infört, så jag hoppas att vi kan lägga en filt över det. Det blir också lite komiskt när statsrådet tar upp sysselsättningen. Jag vet inte - är vi sämst i Europa nu, eller har vi hoppat upp några placeringar? Hur ser det ut med sysselsättningen egentligen? Statsrådet får gärna redogöra för hur det går med den. Barn som vräks, som får flytta runt hos släktingar eller bo på vandrarhem och som saknar en fast punkt i tillvaron, far naturligtvis illa. Det skapar en otrygg vardag som kan leda till problem i skolan, problem med kompisar och psykisk ohälsa. Självklart är det bra att Kronofogden samarbetar med socialtjänsten för att förebygga vräkningar av barnfamiljer. Men att det här var något som inte skedde tidigare utan som regeringen gav Kronofogdemyndigheten i uppdrag först i februari i år är talande för hur frågor om skuldsättning och andra frågor hanteras av den här regeringen. Man väntar tills något sker i stället för att tänka framåt. Först när problemet är ett faktum agerar regeringen. Då kan det många gånger vara för sent. Man är reaktiv i stället för proaktiv. Våra förslag har till syfte att stoppa överskuldsättningen innan den sker, medan regeringen fokuserar på att sätta plåster på redan öppna sår. Man ser det helt enkelt inte komma. Jag hoppas att statsrådet i och med den här debatten ändå har fått upp ögonen för problematiken och att han agerar snabbt och koncist så att vi kan undvika att fler barn far illa i framtiden.
Fru talman! Jag fäster uppmärksamhet vid att Angelica Lundberg har uppmärksammat det regeringen nu gör för att motverka vräkning av barnfamiljer och tycker att det är bra insatser. Det är det vi gör här och nu, och jag tror att vi ser likadant på problematiken. Jag fick en fråga om sysselsättningen - detta är mer av folkupplysningskaraktär. Sysselsättningen i Sverige är den näst högsta i Europa. Vi är inte riktigt högst, men näst högst. Det är gott och väl. Jag hoppas innerligt att jag på detta sätt har bibringat en mer adekvat verklighetsbeskrivning när vi fortsätter denna diskussion i ett annat sammanhang. Jag fick också en fråga om den funkisskatt som Sverigedemokraterna valde att införa i höstas. Den är det faktum vi lever med. Hade Sverigedemokraterna inte valt att göra upp om budgeten med Moderaterna hade funktionsnedsatta, långtidssjuka och andra som lever på sjuk och aktivitetsersättning betalat lägre skatt än vad som är fallet i dag. Självklart hade det varit gynnsamt i de tider vi lever i. Jag kan alltså bara beklaga att Sverigedemokraterna på något sätt talar om ekonomisk utsatthet, vilket till och med i mina öron stundtals kan klinga rätt så väl, men när det kommer till kritan gör de upp med Moderaterna. Då blir resultatet noll kronor på dessa insatser. Det blir högre skatt för funktionsnedsatta och andra utsatta som lever på sjuk och aktivitetsersättning. Jag tackar för alla vänliga ord om de bra insatser som regeringen genomför. Där är vi helt eniga. Jag är glad att jag har fått berätta om att Sverige faktiskt upplever ett rätt så gott allmänekonomiskt tillstånd och hoppas att detta är utgångspunkten för våra fortsatta interaktioner. Men jag beklagar att det är Moderaterna som styr när Sverigedemokraterna formulerar sin ekonomiska politik.